2. Kan statsrådet upplysa om huruvida SCA avser att inom en näraliggande framtid helt avveckla sin verksamhet i Ådalen? 3. Anser statsrådet exemplet med SCA:s företagsnedläggningar aktualisera frågan om instiftandet av en industriell vanhävdslag? 4. Vilka omedelbara åtgärder avser statsrådet vidtaga för att bereda meningsfull sysselsättning i Ådalen? Och vilka åtgärder överväger statsrådet i övrigt för att till Ådalen förlägga ersättningsindustrier, exempelvis verkstadsindustrier, som på längre sikt och i större omfattning kan förbättra sysselsättningsläget i Ådalen?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

Herr talman! Fru Ryding har frågat, om jag överväger något initiativ i syfte att de lokala försäkringskassorna skall erhålla klarare instruktioner rörande förutsättningarna för en förvandling av utgående hel invaliditetsersättning till halv sådan. Det av fru Ryding berörda problemet har nyligen aktualiserats av De handikappades riksförbund i en framställning som förbundet ingivit till socialdepartementet. Framställningen har remitterats till riksförsäkringsverket för yttrande. Frågan om vidare åtgärder får bedömas sedan verkets yttrande föreligger.
Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att jag tagit upp frågan om en omprövning av invaliditetsersättningarna är det stora missnöje och den förvirring som tycks råda inte minst bland de handikappade själva. I Svensk Handikapptidskrift nr 8/1968 skriver man bland annat: »Jakten på handikappade fortsätter då det gäller att sänka invaliditetsersättningen. Särskilt markant är förhållandet i Göteborgs stad och Jönköpings län.» I samma artikel kallar man förhållandena för en tragedi. Det är också symptomatiskt att man har ingivit en framställning om ändring. Huvudorsaken till rådande förhållanden torde ligga i bristen på anvisningar om hur lagen skall tolkas och i de många vaga och vida formuleringarna av typen »avsevärd fortlöpande hjälp», »får vidkännas betydande merutgifter», »avsevärd omfattning» etc. I Tidskrift för allmän försäkring nr 9/1968 framställs också denna fråga om invaliditetsersättningen, och på den följer ett mycket långt och uttömmande svar. Och typiskt nog återkommer i det svaret oupphörligt just dessa vaga formuleringar av typen »torde böra medräknas», »torde böra ta hänsyn till», »bör beräknas», »enligt praxis», »i regel», »med tillämpning av praxis» 0. S. V. Det måste vara fel att paragrafen om rätt till invaliditetsersättning kan tolkas på lika många sätt som antalet kassor, om inte överklagningar sker som skapar försäkringsdomstolsprejudikat och därmed inskränker den s.k. lagstiftande makten. Det är väl inte socialministerns mening att prejudikat skall fungera som något slags extralagar eller att anvisningarna för en lagstiftning skall vara så vaga, att tolkningsfriheten blir så stor som den tydligen har varit i detta fall. Borde inte här ett ingripande göras omedelbart, så att man på riksförsäkringsverket, som är tillsynsmyndighet över försäkringskassorna, blir skyldig att förvissa sig om att kassorna inte gör några egna tolkningar av lagtexten när det gäller lagen om socialförsäkring? Var det inte meningen, herr socialminister, att när invaliditetsersättningen ändrades till 60 procent av basbeloppet samtidigt som halvt belopp infördes, d. v. s. 30 procent, skulle detta vara en förbättring för den handikappade? Det skulle väl inte innebära en inbjudan att i möjligaste mån pressa ned invaliditetsersättningen till halva beloppet och därigenom i realiteten verka som en försämring. Av socialministerns svar finner jag att statsrådet inte är beredd att i dag ta ställning till denna fråga. Jag undrar nu om svaret kan tolkas så, att socialministern i dag inte vill göra några utfästelser om förbättringar. Om så är fallet finner jag statsrådets tystnad beklaglig, eftersom den innebär att man får vänta till dess ett yttrande kommer från riksförsäkringsverket. Och mest beklagligt är det givetvis för de handikappade som blir drabbade.

Herr talman! Herr Källstad har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra driftstörningar på sändarnätet för TV-sändningar. Distributionsnätet för det nuvarande TV-programmet har enligt statsmakternas beslut från början byggts ut med provisoriska anläggningar för att snabbt få en så stor täckningsgrad som möjligt. För att öka driftsäkerheten har dessa anläggningar successivt getts permanent karaktär genom dubblering av sändarutrustningarna, anbringande av effektivare antenner och installation av reservkraftaggregat. Vid utgången av innevarande budgetår beräknas TV 1 nätet vara helt permanentat. Även med distributionsnätet i detta väsentligt förbättrade skick kan driftstörningar av tekniska skäl inte helt undvikas. Det må emellertid konstateras, att då fråga är om TV-sändningar som kan bedömas få ett större publikintresse än normalt särskilda beredskapsåtgärder vidtas på distributionssidan. Sålunda inställs sådana pågående anläggningsarbeten som kan innebära viss risk för driftstörningar, varigenom också en del personal frigörs som kan hållas i beredskap för avhjälpning av uppkommande fel. Vidare förbereds vissa omkopplingar i TV-länknätet för att man så snabbt som möjligt skall kunna upprätta reservvägar för programöverföringen. Ett aktuellt exempel på driftstörningar är avbrottet i programsändningen över Nackasändaren den 12 oktober i samband med öppningsceremonierna vid OS i Mexico. Televerket har därom meddelat följande. Då fel hade uppstått på den ordinarie sändaren under eftermiddagen togs reservsändaren i drift efter ett par minuter. Avbrottet berodde närmast på kortslutning i en kontakt i sändarens bildförstärkare, vilket också medförde att vissa andra komponenter kom ur funktion. Vid 18-tiden uppstod även fel på reservsändaren, vilket — enligt vad som senare kunde konstateras — orsakades av kortslutning i dämpningskabeln i sändarens antennfilter. Den ordinarie sändaren kunde åter tas i drift vid 19.30-tiden efter ett avbrott i sändningen på 1 timme och 40 minuter. Det är givetvis mycket beklagligt när ett avbrott på detta sätt uppkommer i en sändning som i så hög grad engagerar en stor del av svenska folket. Med den beredskap som televerket allmänt upprätthåller har man dock anledning utgå från att ett avbrott av det här slaget är en ytterst sällsynt händelse.
Herr talman! Det förekom ju ett driftstopp i TV-sändningarna nyårsnatten 1967. Den driftstörning som kommunikationsministern nu speciellt omnämnt är alltså inte den första. Nackasändarens sammanbrott den 12 oktober vid starten för OS-programmet från Mexico var emellertid, som kommunikationsministern säger, en mycket beklaglig händelse. Fanns det då ingen extra bevakning inför OS-sändningarna? Det var ju faktiskt över en miljon tittare som drabbades av detta driftstopp. Vi har fått veta att det blev ett avbrott på den ordinarie sändaren vid 14.30-tiden på lördagen genom kontaktfel och kortslutning. Det har också meddelats att reservsändaren, som därvid togs i bruk, upphörde att fungera omkring kl. 18 och att orsaken var ett fel på ett antennfilter — tydligen ett myc ket komplicerat fel som krävde noggranna mätningar. Jag frågar då: Borde man inte ha två reservsändare, så att man vore helt garderad? Nackasändaren är ju viktig inte minst med tanke på det svenska försvaret, och jag vill slutligen fråga: Har sabotageteorin kunnat avskrivas?

Herr talman! På den sista frågan kan jag svara att i varje fall televerket för sitt vidkommande, såvitt jag är rätt underrättad, har avskrivit sabotageteorin. Dessutom kan jag meddela att extrabevakning förekom vid detta tillfälle. För att belysa i vilken omfattning det förekommer avbrott i TV-sändningen över huvud taget och därmed driftsäkerheten inom TV-nätet kan jag nämna att den genomsnittliga tiden för avbrott vid de större TV-stationerna under förra budgetåret begränsade sig till 6 promille av den totala programsändningstiden. För TV-stationen i Nacka var avbrottstiden endast 2 promille. Angivna genomsnittstal motsvarar ungefär den avbrottsfrekvens som förekommer i övriga västeuropeiska länder. Det är klart att man skall försöka upprätthålla all beredskap som är möjlig och rimlig från ekonomiska utgångspunkter, men att hundraprocentigt gardera sig när det är fråga om tekniska ting av detta slag kan naturligtvis vara utomordentligt svårt.

Herr talman! Herr Källstad har frå gat mig, om jag ämnar vidta åtgärder för att motverka serviceförsämringen vid postverket efter det nya sorteringssystemets genomförande. I samband med de ändringar som statens järnvägar den 12 maj i år vidtog i tågtrafiken genomförde även postverket den planerade omläggningen till en ny transportoch sorteringsorganisation. Denna byggde på en indelning av landet i dels ett hundratal uppsamlingsområden, dels ett fyrtiotal spridningseller brevområden och vidare på en kraftig utbyggnad av postföringskapaciteten på landsväg och med flyg. Omläggningen innebar betydande påfrestningar för postverket, som över en natt hade att ställa om postdistributionen efter helt ändrade förutsättningar. Trots ett intensivt och omfattande förberedelsearbete kunde det därför inte undvikas att förseningar och felexpedieringar förekom i en utsträckning som i vanliga fall varit oacceptabel. Postverket har under de gångna månaderna vidtagit olika åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena. I dagarna har — som redan torde vara bekant genom den uppmärksamhet pressen ägnat frågan — ett aktionsprogram fastställts, som syftar till att avhjälpa de brister som ännu finns och säkerställa de serviceförbättringar som den nya transportoch sorteringsorganisationen möjliggör. Aktionsprogrammet — som går under benämningen Operation Precision — förutsätter en ytterligare förstärkning av transportsystemet främst genom anordnande av ett antal kompletterande landsvägslinjer och eventuellt en ökad samkörning med tidningstransporter, genom utnyttjande av fler godsvagnar i vissa riktningar och genom förstärkning av nattpostflyget, närmast på Norrlandslinjen. Enligt programmet planeras vidare efter samråd med personalorganisationerna en rad punktinsatser för att kartlägga och undanröja brister i de nya postbehandlingsruti nerna och underlätta den praktiska tilllämpningen. I sammanhanget förutsätts ytterligare utbildningsinsatser och ytterligare hjälpmedel för att underlätta sorteringen. : Riktiga och fullständiga adresser är ett grundläggande villkor för en snabb och säker postbehandling. Eftersom en relativt stor del av posten inte har tillfredsställande <adressangivelse avser postverket att genom en informationskampanj söka få till stånd en bättre ordning härvidlag. även andra informationsaktiviteter planeras, bl.a. en kampanj med riksannonsering, kompletterad med annonsering om lokala befordringstider m.m. Aktionsprogrammet innefattar bl.a. också en undersökning av pakettrafiken för att komma till rätta med existerande flaskhalsar och en utredning av möjligheterna att förbättra expresservicen. Uppmärksamhet skall naturligtvis också ägnas den egna personalens arbetsförhållanden. Därvid kommer bl.a. personalbehovet att ses över utifrån de ändrade förutsättningarna för verksamheten.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på denna fråga liksom för det föregående svaret. Han har onekligen vinnlagt sig om att svara ganska utförligt på mina enkla frågor. Vi trodde ju att vi skulle få en mycket förnämlig postservice i och med omläggningen till det nya postsorteringssystemet och efter den s.k. 12 maj-revolutionen beträffande postgången. Det blev inte riktigt så. Postnummerreformen tycktes i stället försämra situationen, i varje fall till en början. Posten kom senare, och som exempel kan jag nämna att tidningar som jag skulle få på torsdagen eller möjligen Kritik har också framförts från allmänheten, och det dråpliga är att kritik också har framförts från medlemmar av Svenska postförbundet. Postpersonalen anser tydligen att den orättmätigt har fått skulden på grund av, enligt vad som påståtts, ovana vid den nya rutinen fastän bristerna sannolikt legat på det organisatoriska och kanske på det personella planet. Kommunikationsministern har nu hänvisat till ett aktionsprogram i tio punkter — Operation Precision, som det kallas — och tidningarna har skrivit ganska mycket härom under de senaste dagarna. Tydligen har man lagt sig vinn om att göra en kraftig drive för att förbättra postservicen efter sorteringssystemets genomförande. Nattpostflyget till Norrland skall förstärkas och landsvägstransporterna förbättras, man skall övergå till containertransport för brev och paket och förbättra befordran av expressförsändelser. Samarbetet med SJ i fråga om anslutningsoch omlastningstider behöver uppenbarligen också intensifieras. Jultrafiken sätter nu snart in, och det är väl ganska viktigt att den finslipning av distributionsapparaten som kommunikationsministern redogjort för och förbättringen av servicen skall leda till undanröjande av förseningar, så att vi får det fina system som vi hoppas på.
Herr talman! Vi hyste naturligtvis alla förhoppningen att det nya systemet skulle ge de avsedda förbättringarna. Den som är litet realistisk var väl dock beredd på att en så stor omläggning som det här var fråga om skulle komma att möta vissa problem och svårigheter. Genomför man en så omfattande organisationsförändring får man acceptera att föret kan vara litet trögt i portgången. För min del tycker jag inte att det på något sätt är dråpligt att personalen har visat intresse för dessa frågor; jag anser det tvärtom vara helt naturligt att en vaken och intresserad postmannakår anmäler de brister de upplever vid en sådan här organisationsomläggning.
Herr talman! Jag sade faktiskt inte att det var dråpligt att personalen anmälde sitt intresse — det är värt all uppskattning — utan jag sade att det var dråpligt att kritik hade framförts av medlemmar av Svenska postförbundet. De ansåg tydligen själva att de orättmätigt hade satts i skottgluggen, när bristerna i själva verket låg på det organisatoriska planet. Med det nya programmet vill vi gärna tro att servicen skall bli bättre.

Herr talman! Med anledning av tidningsuppgifter om en omprövning inom regeringen av Sveriges EEC-politik anhåller jag om andra kammarens tillstånd att till statsrådet Krister Wickman få rikta följande frågor: 1. Vill herr statsrådet lämna riksdagen en redogörelse för vilken typ av åtgärder som den svenska regeringen överväger i syfte att säkra svenskt deltagande i eventuella förhandlingar mellan EEC-staterna och vissa EFTA-stater enligt tidigare av den tyska regeringen framställda förslag eller på annan grund? 2.

Herr talman! Herr Werner har i en interpellation frågat socialministern om han vill medverka till en sådan skyndsam ändring av barnavårdslagen att barnavårdsnämndernas = förhandsgranskning och beslut angående fosterhem kan överklagas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. navårdsnämnds förhandgranskning av ifrågasatt fosterhem kan överprövas. Justitieombudsmannen framhåller att vad som förevarit i det av honom handlagda fallet visar behovet av lagändring beträffande förhandsgranskningar av fosterhem. Enligt hans mening bör därför frågan tas upp till särbehandling utan att man avvaktar resultatet av den pågående översynen av den sociala vårdlagstiftningen. Justitieombudsmannens främställning kom in till socialdepartementet den 30 september 1968. Med anledning av denna utarbetas för närvarande inom departementet en promemoria med förslag till erforderliga ändringar i barnavårdslagen. Promemorian kommer att sändas ut på skyndsam remiss.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för det positiva svaret. Man kan säga att min fråga har blivit med ja besvarad; departementet har tagit sig an en lagändring på denna punkt och kommer därmed att fylla en lucka i barnavårdslagen. Statsrådet åberopade en hemställan från justitieombudsmannen, i vilken JO relaterat ett speciellt fall, och jag ber nu att helt kort få redogöra för det fallet. Det gällde en ensamstående kvinna med ett barn, som två gånger fått avslag på ansökan att adoptera ett koreanskt barn. Den ena ansökan var ingiven över socialstyrelsen, den andra var ställd direkt till barnavårdsnämnden i en mellansvensk stad. Denna kvinna fick mycket goda vitsord och var bland annat beredd att tidvis lämna sitt förvärvsarbete för att dra försorg om detta nya barn. Men hon fick sin ansökan avslagen därför att hon var ensamstående. Socialstyrelsen har nu upplyst att det inte föreligger något lagligt hinder för ensamstående att adoptera barn eller att ta fosterbarn, och praxis är mycket skiftande ute i våra kommuner. Men någon möjlighet för sökande att överklaga finns inte, utom i sådana fall då det gäller ett visst speciellt barn. I andra fall kan barnavårdsnämnds förhandsgranskning och beslut inte överklagas. Det är ytterligt beklagligt att ha en skiftande praxis i frågor av detta slag. En sökande kan också bli diskvalificerad på rent osakliga grunder, t.ex. på grund av personliga motsättningar, men saknar möjlighet att överklaga beslutet. Därför är det bra att denna fråga nu har tagits upp. Statsrådet fru Odhnoff åberopade som sagt här JO:s hemställan till Konungen, vilken inkom den 30 september, alltså för knappt en månad sedan. Man kan måhända då lätt bibringas den uppfattningen att Konungen handlar mycket snabbt och att Konungens kvarnar mal raskt, men i JO:s inlaga anföres att det har ingivits en liknande hemställan redan 1967. JO uttalar bl.a. följande: »Jag har redan i annat sammanhang uppmärksammat, att förhandsgranskningar av tilltänkta fosterhem ofta förekommer och att de beslut som barnavårdsnämnderna meddelar i sådana ärenden ej kan överklagas. Med anledning härav har jag i framställning till Eders Kungl. Maj:t den 3 april 1967 hemställt, att bestämmelserna på området måtte ändras så att frågan om förhandsgranskningar av tilltänkta fosterhem blir lagligen reglerad och så att barnavårdsnämndernas ställningstaganden i sådana frågor kan överklagas — — —.» Det aktuella uttalandet gjordes alltså redan den 3 april 1967. Och går man ännu längre tillbaka i tiden finner man att socialstyrelsen i yttrande den 21 mars 1966 till riksdagens andra lagutskott framhållit angelägenheten av att systemet med förhandsgodkännande av fosterhem reglerades och att möjlighet infördes att överklaga beslut i ärenden av detta slag. Saken har alltså varit på tapeten avsevärt tidigare än den 30 september i år, och det är detta jag velat bringa till kännedom. Men som sagt: vi hälsar med stor tillfredsställelse att en lucka i barnavårdslagen nu tycks bli igentäppt.
Herr talman! Jag kan nämna att den framställning, som JO i april 1967 gjorde till Kungl. Maj:t, har överlämnats till socialutredningen. Denna utredning har ju i uppdrag att se över hela det lagstiftningskomplex som rör de sociala vårdlagarna. Framställningen överlämnades i mars i år till utredningen,
Herr talman! Det statsrådet Odhnoff nu sade är alldeles riktigt. Men departementet borde väl redan den gången ha kunnat göra en sådan bedömning som nu görs, nämligen att det härvidlag var plats för en särreform och att den stora översynen av vår sociallagstiftning inte behövde inväntas. Emellertid är jag, som jag tidigare sade, tacksam för att det nu blir en särbehandling av frågan. Jag tror att en ändring av lagen på denna punkt även bör kunna stimulera till en omfattande adoption av barn från u-länder, och detta synes mig vara en fin form för u-landshjälp. Hjälpen får visserligen begränsad omfattning, men den blir mycket betydelsefull för de individer det gäller. Jag tror också att dylik adoption över gränserna är ett mycket väsentligt fredsarbete. Många psykologiska skäl talar för att konfrontationer mellan människor av skilda folkslag inom famil jerna så att säga verkligen kan bidraga till att stävja rasism och annat otyg.

Herr talman! Till förevarande betänkande har högerpartiets representanter i utskottet avgivit en reservation som avser bifall till motionerna I: 124 och II: 170 i vilka yrkats att företagare skall ha rätt att under semestermånaden juli erhålla uppskov med inbetalningen av källskattemedel till början av augusti månad. Motivet för denna anhållan är att det blivit allt vanligare att företagen håller stängt under juli månad och att personalen då tar semester. Ur rationell synpunkt är detta naturligtvis en riktig åtgärd, eftersom företagets hela effektivitet därigenom kan utnyttjas under den övriga delen av året, när semestrarna har klarats av i ett sammanhang. Om källskatten skall inbetalas senast den 18 juli måste kassaavdelningarna och lönekontoren arbeta i varje fall under vissa delar av juli, och det är givetvis till stort förfång för företagen att inte hela personalen kan ta ut sin semester på en gång. Systemet innebär också en nackdel för de anställda, som måste avbryta semestern för att gå i tjänst och fullgöra företagets skyldighet att betala in källskatten. Mot detta har anförts att det ju inte är förbjudet att betala in källskatten i förskott. Men det tekniska arbetet är ganska omfattande och kan där lägga hinder i vägen, och det är heller inte ovanligt att företagen vid denna del av året saknar de kontanta medel som behövs för att kunna göra skatteinbetalningarna i förskott. Det kan inte vara så som utskottet skriver, att det skulle »medföra avsevärda administrativa svårigheter för uppbördsmyndigheterna» att inkassera källskattepengarna några dagar senare. Det har ju blivit allt vanligare att också stora delar av vår offentliga förvaltning tar semester under juli månad. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det har till förevarande betänkande också fogats en annan reservation, nr 2, och jag ämnar säga några ord i anledning av denna. Jag skall dock i hög grad begränsa mina kommentarer med hänsyn till att den motionär som står bakom tankegångarna i denna reservation senare mera ingående kommer att utveckla sina synpunkter. Det kan med nuvarande system knappast undvikas att den preliminära skatten i många fall kommer att överstiga den slutliga. Det är ytterst sällsynt att beloppen stämmer väl överens, och det råder inget tvivel om att den enskilde får vidkännas vissa ibland rätt väsentliga nackdelar. Med nuvarande system har man dessutom beträffande överskottsskatten använt sig av utmätningsförfarande för fordringar på ett sätt som icke kan vara tillfredsställande. Det kan enligt mitt förmenande inte vara rimligt att skattesystemets sätt att fungera, varigenom mera pengar än vad som egentligen borde ha skett innehål lits, också skall leda till att dessa pengar enklare och bekvämare kan utmätas. Utskottsmajoriteten framhåller att en förändring på denna punkt skulle innebära en betydande risk för att folk skulle bli intresserade av att inbetala mycket större belopp såsom preliminärskatt. Denna risk är emellertid att betrakta som minimal. Med tanke på den från räntesynpunkt synnerligen dåliga affär som det är att ha stora preliminärskattebelopp innestående under lång tid torde man inte behöva befara en sådan utveckling. Reservanterna anser ändå att det i ett par fall finns speciella skäl för att tillåta en utmätning, nämligen när det gäller de familjerättsliga underhållsbidragen och dessutom sådana skadeståndsfordringar som redan: förut utdömts. Detta bör dock vara de enda fall där utmätning skall kunna tillåtas: Med hänvisning till vad som anförs i reservationen 2 ber jag att få yrka bifall till denna.

Herr talman! Jag skall först säga några ord om motionsparet av herrar Blom och Hyltander, som önskar att man skall underlåta att utta restavgift på icke i tid betalda skatteskulder, som betalas inom tio dagar efter förfallodagen, i de fall där det gäller en enstaka försummelse. Tanken bakom detta förslag är god, och jag gläder mig över motionärernas uttalande att det är viktigt att allmänheten inte uppfattar myndigheterna som alltför bryska i sitt handlande. Det är klokt att sträva efter att ge medborgarna den inställningen, att myndigheterna inte är bryska. Dessutom ökar effektiviteten i myndigheternas arbete om vi förfar på detta sätt. Jag är mindre belåten med det avsnitt, där motionärerna anför att det, om man väntar med betalningen till dess att indrivning sker, kan dröja ett helt år. Detta exempel måste ha tagits från Stockholm. På mera normalt fungerande orter dröjer indrivningen ingalunda så lång tid. Hur som helst tror jag att även om intentionerna är goda, så behövs det ingen lagändring på detta område, ty det föreligger redan en möjlighet för länsstyrelserna att medgiva befrielse från restavgift, om det finns en ursäktlig anledning till dröjsmålet. Och jag vet att i varje fall i mitt hemlän är länsstyrelsen synnerligen liberal när det gäller att medgiva sådan befrielse från restavgift. — Jag tror alltså att det system vi har fungerar tillfredsställande. Någon reservation har ju heller inte avgivits på denna punkt. Jag övergår så till den motion som jag själv väckt och som fru Nettelbrandt redan talat om. Den gäller utmätning i överskottsskatt. Och överskottsskatt är, som fru Nettelbrandt framhöll, det som uppstår när staten med tvångsmedel tagit ut för mycket skatt från människor. Man har inte gjort det av ond vilja, utan det har bara blivit så. När den slutgiltiga skattesumman räknas fram blir det alltså fråga om en avräkning av skattemedel mellan den enskilde och statsverket. Jag finner det oriktigt att statsverket sedan bjuder ut dessa pengar till allsköns borgenärer — det finns ju fordringsanspråk av mycket olika angelägenhetsgrad. Det har blivit mycket populärt bland inkassofirmor att använda dessa överskottsmedel för att skaffa sig täckning för sina fordringar, och det vräks ansökningar av detta slag över exekutionsmyndigheterna. — En av följderna blir att en osund avbetalningshandel uppmuntras. Jag tror att vi alla är eniga om att avbetalningshandeln har spårat ur och är osund nog — den behöver alltså inte uppmuntras ytterligare. Men man blir naturligtvis där mera vårdslös när det gäller att sluta avtal, om man vet att man i efterhand kan skaffa sig betalning på detta relativt enkla sätt. När utskottet skriver att det, om mitt förslag genomfördes, kunde befaras ati människor skulle sätta undan pengar i preliminär skatt för att skydda sig för utmätning, så är det — och det var fru Nettelbrandt också inne på — en helt verklighetsfrämmande tanke, framför allt därför att det rör sig om människor som inte har några möjligheter härvidlag. De har inte möjlighet att sätta undan extra pengar i preliminärskatt; i de allra flesta fall tas det säkerligen ut alldeles tillräckligt från dessa människor genom den preliminärskatt som dras enligt tabell. De har alltså inga möjligheter att på detta sätt manipulera med sina skattepengar, och det är som sagt en helt verklighetsfrämmande tanke som utskottet här för fram. Även utskottets uttalande att utmätning i skatteåterbäring är att föredra framför utmätning i lösöre är verklighetsfrämmande, ty dessa människor har i de allra flesta fall inget lösöre som går att utmäta. Det är alltså inte fråga om ett val mellan att ta pengar eller att ta möbler från dessa människor, ty det finns inga möbler att ta. Som vi vet är också människors lösegendom dess bättre i ganska stor utsträckning skyddad från utmätning. Detta förfarande är alltså till men för den som har kommit på obestånd och befinner sig i knappa ekonomiska omständigheter — det är alldeles klart. Detta har, som sagt, inkassofirmorna lärt sig. De skickar inte in några ärenden rörande utmätning i lösöre utan väntar till fram mot november månad, när Ööverskottsskatten blir tillgänglig. Nu kan man säga — och det finns många som gör det — att dessa människor som kommit på obestånd får skylla sig själva; de har ju ingått avtalen frivilligt. Detta är emellertid en rätt krass uppfattning. Självfallet måste varje rättssamhälle ha en exekutiv verkställighet, ett exekutionsväsen. Lika klart är dock enligt min mening att detta inte får bli hur effektivt som helst. Det får inte i alltför hög grad prioritera borgenärsintresset. Det måste finnas en avvägning, och denna kan givetvis vara svår att fastställa. Men man får inte gå alltför bryskt fram mot dem som härvidlag befinner sig i underläge. Det finns andra värden som behöver räddas. En följd av det system som utskottsmajoriteten vill ha kvar är att människor på allt sätt söker undvika överskottsskatt och i stället får en kvarstående skatt. Att detta är olyckligt ur samhällets synpunkt råder det väl allmän enighet om. Vi har ju strävat efter att människor skulle betala in så mycket preliminär skatt att det inte uppstår någon kvarstående skatt, vilket orsakar extra bekymmer och extra arbete för myndigheterna och dessutom försenad skatteinbetalning. Men när systemet verkar på det sättet att alla möjliga slag av borgenärer är framme och vill ha de pengar som man får tillbaka i form av överskottsskatt, försöker man undvika sådan skatt. Det gäller i synnerhet dem som tar ett extraarbete och som alltså undviker att betala in preliminärskatt, vilket de kanske inte skulle ha gjort om bestämmelserna hade varit annorlunda. Man motverkar sålunda statens direkta intressen. Jag anser — och jag gläder mig åt att reservanterna kommit till samma uppfattning — att staten inte skall bjuda ut dessa överskjutande skattepengar till borgenärer av alla slag. Det är ingen god skattemoral, och jag tycker att en god skattemoral bör finnas inte bara hos enskilda utan också hos statsverket. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Av de två reservationer som finns fogade vid bevillningsut skottets betänkande nr 48 gäller den första reservationen en fråga som riksdagen har avgjort tidigare i enlighet med utskottets förslag och som var uppe till behandling så sent som förra året. På denna punkt kvarstår fortfarande de argument som utskottet då redovisade, nämligen att om man skulle flytta inbetalningen av skatteuppbörden från juli månad till augusti månad skulle betydande administrativa svårigheter uppkomma. Herr Magnusson i Borås anser att det inte kan vara så farligt med dessa svårigheter. Redan nu finns möjlighet att få dispens för inbetalning av den avdragna skatt som skall inlevereras i juli månad. Den dispensmöjligheten har dock använts mycket restriktivt, helt enkelt beroende på de administrativa svårigheter som skulle uppstå för uppbördsmyndigheterna om dispens gavs i alltför stor utsträckning. Utskottsmajoriteten har alltså på denna punkt tagit ställning mot motionärerna. När det gäller reservation 2 beträffande försvårandet av utmätning i skatteåterbäring kan man inte hävda — som fru Nettelbrandt och herr Sjöholm här gjort och som också anförts motionsvägen — att det är staten som tar ut för mycket skatt. Detta kan i varje fall inte gälla de vanliga löntagarna, eftersom avdragen för dem sker enligt tabell och dessa avdrag vanligen stämmer med den slutliga skatten. Det blir då inga stora överskjutande belopp och jag vill tillägga att de första 300 kronorna är fria från utmätning. Detta är väl ungefär det belopp som kan uppstå i underskott eller överskott när det gäller preliminär skatt för en löntagare. Om riksdagen bifaller reservationen blir det i stället så att alla de som själva bestämmer sina skatteinbetalningar, skulle kunna betala in betydande belopp för att erhålla en stor skatteåterbäring och därmed undandra des sa belopp från utmätning. Med en sådan bestämmelse skulle man alltså inte skydda staten eller dem som har en fordran på skattebetalaren utan bara den skattebetalare som har använt sig av det som herr Sjöholm kallade ett osunt - avbetalningssystem. Riksdagen gör enligt min mening rätt, om den bifaller utskottsmajoritetens betänkande i dess helhet och avslår de två reservationerna.
Herr talman! Herr Kristenson presterade ett klent försvar för utskottsmajoritetens ställningstagande. Han sade att det inte är staten som tar ut skattepengarna. Vem är det annars? Ingen annan än stat och kommun har makt och befogenhet att ta ut skatt. Visst finns det tabeller, men herr Kristenson vet kanske att de inte slår rätt. En mängd löntagare får, trots att skatten dras exakt efter tabellerna, överskjutande eller kvarstående skatt — mycket ofta överskottsskatt. Detta beror på olika omständigheter. Kanske har vederbörande varit sjuk någon månad; då blir det ofta en överskottsskatt. Detta gäller oerhört många löntagare. Jag har inga siffror tillgängliga, men man kan lätt skaffa fram uppgifter om hur många som får Ööverskottsskatt varje år. Däremot är det i ytterligt få fall tabellen slår rätt; dessa löntagare utgör en mycket liten minoritet. Herr Kristenson har inte mycket till argument att anföra mot vad jag sade om att det är verklighetsfrämmande när utskottet tror att dessa människor rör sig med massor av pengar och därför lätt kan betala in litet mer i preliminärskatt. De människor som utgör utmätningsmännens klientel har det inte så gott ställt. Det är naturligtvis de små i samhället — som jag trodde att herr Kristenson skulle ömma för — som råkar i klammeri med utmätningsmännen. Sådant är ju inte så förfärligt ro ligt; jag förmodar att de allra flesta betackar sig för att göra det frivilligt. Det är de människor som har kommit på obestånd och har det svårt som råkar ut för att staten på grund av olika omständigheter — men aldrig av ond vilja, det har jag påpekat — tar mer skattepengar än vad som slutligen visar sig vara det riktiga beloppet och sedan bjuder ut dessa pengar till alla möjliga sorters borgenärer. Enligt min mening är det ett mycket anmärkningsvärt förfarande. Det är mycket underligt att just det parti som herr Kristenson företräder kan ha något emot att man skyddar de små i samhället, ty det är faktiskt dem det är fråga om. Herr Kristenson har inte bemött något av de argument som jag har framfört i motionen och här i debatten.

Herr talman! Av herr Sjöholms yttrande framgår det väl klart att detta inte är ett problem som gäller löntagare. Om den preliminärskatt som dras på deras lön på grund av sjukdom eller av någon annan anledning så småningom ger upphov till en stor skatteåterbäring, kan de under inkomståret begära en sänkning av preliminärskatten genom hänvändelse till den lokala skattemyndigheten. De flesta av kammarens ledamöter har nog den uppfattningen att tabellerna i regel slår rätt bra för löntagare; det kan röra sig om några hundra kronor för mycket eller för litet i inbetald preliminärskatt. Och som jag nämnde är alltid de första 300 kronorna fria från utmätning. | Problemet avser alltså dem som själva skall betala in sin preliminärskatt. Dessa människor, säger herr Sjöholm, har inte så stora pengar att röra sig med. Men då är också problemet borta, ty då betalar de inte in några större belopp i preliminärskatt och har därmed ingen återbäring att få. Följaktligen kan det inte heller göras någon utmätning. Om vi däremot skulle avstå från denna bestämmelse, finns det möjligheter för dem som vill utnyttja en osund avbetalningshandel — som herr Sjöholm talade om — att göra stora inbetalningar på sitt eget skattekonto och därigenom undandra dessa belopp från utmätning.
Herr talman! Herr Kristenson och jag talar inte om samma sorts människor. Han talar om dem som har gott om pengar och jag talar om dem som inte har några pengar. Det är de senare frågan gäller. De människor som utgör utmätningsklientelet har inte några extra tillgångar att handskas med på det sätt som herr Kristenson gör gällande. Det avslöjar också en rätt hög grad av verklighetsflykt när herr Kristenson säger att nästan bara B-skattare får överskottsskatt. Detta är totalt felaktigt, herr Kristenson. Förhållandet härvidlag mellan A-skattare och B-skattare visar en kolossal övervikt för A-skattarna. Samhället har också strävat efter att få så många som möjligt in i A-skattesystemet. De allra flesta som erhåller överskottsskatt är alltså A-skattare, d. v. s. skatten dras på deras lön. Som jag nämnde är det många som får överskottsskatt. Kanske har de varit sjuka, kanske har de tagit extra arbete; det gör många människor, och det skall vi naturligtvis i och för sig uppmuntra, ty det är bra att människor är arbetsamma. Om de har en gammal avbetalningsskuld för några värdelösa böcker som någon har lurat på dem, blir emellertid följden att staten bjuder ut deras återbäring: »Var så god, kom och ta dessa skattepengar! Dem får ni.» Att det är ett osunt system har herr Kristenson icke kunnat vederlägga.
Herr talman! Får jag bara helt kort återkomma till min motion i detta ären de i vad gäller dispensförfarandet för skatteuppbörder, vilken också herr Magnusson i Borås har argumenterat för och som utmynnar i reservation nr 1 till betänkandet. Herr Kristenson talade om att det kommer att uppstå betydande administrativa svårigheter. Jag skulle vilja säga till herr Kristenson, att de administrativa svårigheterna redan nu är betydande genom att det inte beviljas dispensförfarande i större utsträckning just för industrin. Det är industrin som under semestertiden har stängt sina kassaavdelningar, såsom också herr Magnusson framhöll, medan jag däremot inte tror att dispensförfarandet kommer att utnyttjas i samma utsträckning av detaljhandeln, som alltid har löpande kassaärenden. Jag vet att herr Kristenson under juli månad befinner sig i Sverige, på sitt sommarställe på västkusten, men övriga socialdemokratiska ledamöter i bevillningsutskottet är tydligen utomlands under juli månad och tycks inte känna till att AB Sverige då är mer eller mindre stängt. Man behöver bara försöka komma i kontakt med någon länsstyrelse eller annan statlig eller kommunal myndighet under semestertiden för att märka svårigheterna att över huvud taget få svar per telefon, och några besked kan icke lämnas. Eftersom de flesta skatteinbetalningarna verkställes via postgiro, uppstår det också stora svårigheter för postpersonalen att sköta dessa inbetalningar och att bokföra dem. Arbetet skulle avsevärt underlättas, om inbetalningarna kunde ske några dagar in i augusti månad. Det finns flera administrativt vägande skäl att anföra i detta ärende, men jag tycker att det är tillräckligt med den motiveringen. Med de starka skäl som finns för ett vidgat dispensförfarande ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 i bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman!

Vederbörande är inte ensam om att ha erhållit en dylik anmaning. Åtskilliga restförda skattförda har fått dylika krav med hot om exekutiva åtgärder. Jag tillät mig att vända mig till kronofogdemyndigheten, i detta fall i Stockholm, och begära att få klarhet i vilka principer som tillämpas vid indrivningen av restbelopp. Jag fick svar på skrivelsen där det framgick att skrivelsen överlämnats till exekutionsväsendets organisationsnämnd för behandling. I min skrivelse hade jag frågat ungefär följande: Om en person resterar med skatt eller restavgift, är det då nödvändigt att avsända ett kravbrev till vederbörande, vari man hotar med exekutiva åtgärder? — Jag tänkte då på det första kravet. — Är det inte bättre att först påminna om skatteskulden och, därest detta inte ger önskat resultat, men först då, tillgripa hot om exekutiva åtgärder? Ett sådant förfaringssätt verkar mera tilltalande och onödig irritation undvikes därmed. Även om man är medveten om det stora antalet skattebetalare med resterande skatter, kan man inte frigöra sig från tanken att det i fråga om det i Stockholm åberopade fallet använts mera våld än vad nöden kräver. Från exekutionsväsendets organisationsnämnd erhöll jag följande skrivelse, ur vilken jag vill citera en del: »Sedan en skattepost blivit restförd, uppdras åt kronofogdemyndigheten att indriva beloppet jämte restavgift. Kronofogdemyndigheten tillställer den restförde ett skriftligt krav. Om skattebeloppet blivit betalt efter utgången av vederbörande uppbördstermin men innan indrivningsuppdraget överlämnats = till kronofogdemyndigheten, kommer kravet att avse enbart restavgiften. Det är EON:s uppfattning, att behovet av ett rationellt arbete bäst tillgodoses genom att varje restförd person tillställs endast ett kravbrev och att det innehåller alla erforderliga upplysningar om indrivningsförfarandet. Det skulle vara en fördyrande åtgärd att sända ut mer än en anmaning för varje post. Dessutom skulle det i någon mån fördröja de exekutiva åtgärderna.

Jag skulle vilja se den bankinrättning som gjorde så. Jag återgår till skrivelsen från exekutionsväsendets organisationsnämnd. »Det är tänkbart att kravbreven kan anses vara — om än lämpliga till innehållet — något tillspetsade till formen. I det kontinuerliga arbetet med revision av exekutionsväsendets blanketter eftersträvar EON en sådan språklig utformning att allmänheten inte onödigtvis skall finna anledning att stöta sig på kronofogdemyndigheternas blanketter.» Om detta vill jag säga, herr talman, att jag är medveten om att riksdagen inte fattar beslut om utformandet av några blanketter för kronofogdemyndigheterna. Med det anförda har jag endast velat uttala en önskan om att man i fortsättningen utformar blanketterna på ett sådant sätt, att de inte verkar alltför stötande på allmänheten.
Herr talman! Jag kan knappast underlåta att säga någonting om denna fråga, eftersom jag såsom kronofogde träffas av herr Börjessons i Falköping kritik. Jag tänker inte argumentera mot honom, ty jag tycker att han har rätt i sin uppfattning att den första kravskrivelsen bör kunna formuleras litet hyggligare och inte så bryskt som nu. Det är någon blankettexpert i dataåldern som har formulerat den, och då blir den sådan som den nu har blivit. Frågan är naturligtvis inte heller så enkel som den kan synas. Kravbreven skall skickas ut till oerhört många skattebetalare och att välja ut vilken formulering som skall användas till olika kategorier gäldenärer är svårt. Men med kloka utmätningsmän — och det finns gott om sådana — bör problemet kunna lösas utan alltför stora svårigheter. Det är naturligtvis viktigt, som herr Börjesson i Falköping säger, att det råder ett gott förhållande mellan myndigheter och allmänhet.
Herr talman! Jag vill understryka att jag inte på något sätt har velat rikta kritik mot de tjänstemän som arbetar med skattebeloppens indrivande. Jag har endast med mitt anförande velat uttala en förhoppning att blanketterna i fortsättningen utformas så, att de inte verkar alltför stötande, för att därmed undvika onödig irritation.

Herr talman! Till detta betänkande har utskottets högerledamöter fogat en reservation, vari vi yrkar på en utredning angående rätt för företag som så kan och önskar att avsätta medel till pensionsfond i syfte att göra pensionsutfästelserna säkrare. De tidigare avsättningarna till pensionsfonderna gjorde stor nytta dels ge nom att de tidigt skapade pensionsrätt för många anställda, dels därför att de i stor utsträckning bidrog till en förbättrad självfinansiering i näringslivet och därigenom verkade produktionsökande. Enligt nuvarande bestämmelser får avsättningar inte göras annat än till utfästa pensioner enligt pensionsplan. ATP-systemet, som bygger på fördelningsmetoden, avviker helt från försäkringsmatematiska principer. Vårt förslag innebär att företag som så vill och kan bör få rätt att göra avsättningar upp till skillnaden mellan vad som inbetalts till ATP eller på annat sätt avsatts för pensioner och det försäkringsmatematiska kravet på en avsättning. Härigenom skulle man vinna två fördelar. Dels skulle företaget bättre konsolideras och självfinansieringsgraden ökas, dels skulle de anställdas pensioner bli säkrare. Vidare åstadkommer man bättre garantier för full sysselsättning, då tillgången till detta kapital i företaget skapar intresse för investeringar och därmed gör företaget mer konkurrenskraftigt. Herr talman! Med dessa ord ber jag alt få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Detta ärende behandlades senast förra året, då utskottet liksom nu avstyrkte motionen, och riksdagen beslutade sedan i enlighet med utskottets yrkande. Något nytt synes inte ha inträffat sedan dess mer än att motionärerna något färskat upp sin motion. Låt mig ändå helt kort få erinra om följande. Syftet med motionen är att införa en bestämmelse som ger arbetsgivare inom såväl större som mindre företag rätt att utöver årliga avgifter till ATP skattefritt avsätta medel till egen pensionsfond. Utan att fördjupa mig i de olika motiveringarna vill jag erinra om — något som utskottet i år också påpekar — att de nya bestämmelserna om pensionskostnadernas behandling i skattehänseende gäller från och med nästa taxering. Bestämmelserna innebär bl.a. att företag med avdragsrätt vid taxeringen kan trygga pensionen åt huvuddelägaren såväl genom särskild skuldföring i räkenskaperna som genom avsättning av medel till pensionsstiftelse.

Då som sagt inget nytt har inträffat ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara som motionär uttrycka min stora tillfredsställelse över det resultat av motionen som jag kan notera. Jag kan nämligen inte se annat än att det finns ett direkt orsakssammanhang mellan motionen och notväxlingen den 9 september 1968 mellan Sverige och Finland, genom vilken man just kom överens om den förändring som jag hade yrkat på, nämligen en höjning av inkomstgränsen för skattefrihet beträffande vissa studerande från Finland. Jag uttrycker min stora tillfredsställelse över att den överenskommelsen för övrigt gick vida längre än vad jag yrkande, i det att man gett även vissa andra kategorier möjlighet till skattefrihet. Finländska medborgare som arbetar här i Sverige har nämligen fått Jag har, herr talman, inget yrkande. Jag har bara velat säga detta.

Herr talman! Utskottet har här behandlat en del av det skattepolitiska program som vänsterpartiet kommunisterna lagt fram vid årets riksdag. Det gäller avsnittet om åtgärder mot skattefusk. Utskottet har i sin skrivning anslutit sig till motionsyrkandets syfte. Det erkänner skattefuskets stora omfattning och frågans stora betydelse för samhället och det stora flertalet skattebetalare.

Utskottet förutsätter att vi skall få en ny och mera effektiv skatteförvaltning. Det är självklart detta som är huvudfrågan. Den nuvarande förvaltningen är uppenbarligen ineffektiv. Jag skall inte i detta sammanhang gå in på den förvaltningsorganisation som utskottet tror skall bli effektiv vid genomförande av landskontorsutredningens förslag. Jag betvivlar emellertid att dessa förslag enbart kan komma att medföra den effektivitet i skatteförvaltningen som vi måste kräva, även om jag tror, att dessa förslag, genomförda i praktiken, kommer att betyda ett väsentligt steg framåt. Eftersom det är företagens skatteflykt som är det stora problemet, tror jag, att man förr eller senare måste pröva det förslag vi ställt i motionen, nämligen en obligatorisk, officiell revision av företagens räkenskaper genom auktoriserade revisorer. Men lika litet som finansministern vid besvarande av min interpellation i detta ämne i våras går utskottet nu in på ett direkt ställningstagande till vårt förslag. Herr talman! Med hänsyn till utskottets i övrigt positiva skrivning skall jag avstå från att ställa något yrkande. Jag hoppas bara att effektiva åtgärder mot skattefusket äntligen skall komma till stånd.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord beträffande frågan om skattefusk. Som herr Karlsson i Huddinge framhöll är det naturligtvis otillbörligt, att årligen mycket betydande belopp — de har uppskattats till omkring 6 miljarder kronor — blir undandragna från beskattning. Detta är tillräckligt skäl för att vi inte kan ha ett sådant skattesystem, och det enda radikala är givetvis att beskattningen läggs om till mera allmän indirekt beskattning med, och det vill jag starkt understryka, inbyggda garantier med tanke på dem som har det ekonomiskt svårt, såsom pensionärer, barnfamiljer och andra. Det går att ordna. Detta är det enda sättet att radikalt komma åt skattefusket. Jag har också i riksdagen försökt verka för en sådan reform genom att ställa enkla frågor till finansministern som då höll med om att en sådan i stort sett skulle eliminera skattefusket. Vidare skulle jag vilja säga några ord om den motion som jag lämnat i detta sammanhang och som går ut på att våra taxeringsnämnders lekmannanämnder ersätts med s.k. tjänstemannataxering. Utskottet håller med om att det är svårt att rekrytera ordförande i taxeringsnämnd och kronoombud. Det har blivit allt svårare och en kvalitetsmässig försämring har inträtt. Nu tror utskottet att om man, som redan gjorts, lägger över en del av rutingöromålen på fögderierna och myndigheterna skall det bli lättare att i framtiden rekrytera dessa funktionärer. Men det tror jag inte mycket på, ty människor vill inte åta sig sådana extraarbeten, eftersom det inte lönar sig. En taxeringsordförande förstår ju bättre än de flesta vad det kostar skattemässigt att åta sig ett extraarbete. I stor utsträckning är naturligtvis detta anledningen. Många av kammarens 1ledamöter har väl tjänstgjort i taxeringsnämnder på ett eller annat sätt och vet att sammanträdena åtminstone i städerna rent ut sagt är rena parodin. Det sammanträder sju till åtta personer varvid det läses ur en debiteringslängd medan det kontrolleras att uppgifterna stämmer med deklarationen. Detta är ungefär vad som försiggår och det är som sagt en ren parodi. Det är litet bättre på landsbygden, men där urartar det. ibland på annat sätt till följd av att människor känner varandra alltför väl, vilket återspeglas i antipatier och sympatier i yttrandena. Det gladde mig att uppbördsdirektör Gottliebsson i Stockholm instämt i motionens syfte. Även han ansåg att det vore bättre att övergå till en tjänstemannataxering. Då skulle vi dels få ett billigare taxeringsförfarande — det har väl inte någon avgörande betydelse, men det är ju alltid bra att också kunna spara pengar — dels en effektivare taxering, eftersom vi i taxeringsnämnderna då skulle få människor som verkligen kan dessa saker, som efter hand blir allt mer och mer komplicerade. Eftersom skattefusket utbreder sig alltmer måste vi därför ha människor som verkligen kan tränga in i frågorna. Det är de som skall sitta som taxeringsnämndsordförande och kronoombud. Då skulle vi också få en mera likformig taxering, vilket kanske är det allra viktigaste. Nu är den långt ifrån likformig. Nu kan en taxeringsordförande behandla ett ärende på ett sätt, medan ordföranden i grannkommunen behandlar ett liknande ärende helt annorlunda. Med en tjänstemannataxering skulle taxeringen bli likformig, vilket är nästan ännu viktigare än att den är rättvis. Det är visserligen mycket viktigt att taxeringen är rättvis, men frågan är om det inte är ännu viktigare att människor blir behandlade lika av myndigheterna. Herr talman! Det har inte avgivits någon reservation vid detta betänkande, och därför är det naturligtvis meningslöst att nu ställa något yrkande, men jag tycker att det vore mycket värdefullt om en ändring av taxeringsväsendet kunde genomföras.

Herr talman! Herr Sjöholm tycks anse att det enda riktiga sättet att komma ur skattefuskets dilemma är att i ökad omfattning övergå till indirekt beskattning.

Här är det fråga om en stor samhällelig orättvisa, som vi inte kommer ifrån genom en ökad indirekt beskattning. Alla måste väl erkänna att den indirekta beskattningen drabbar de mindre inkomsttagarna hårdare än övriga medborgare. Därför är den beskattningen den minst rättvisa form av beskattning man kan tänka sig, och att ersätta en orättvisa med en annan anser jag inte vara någon väg att lösa detta problem.
Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge och jag har diskuterat dessa frågor tidigare för inte så länge sedan, och jag kan nu upprepa vad jag då sade. Skattefusket är i dag ganska utbrett, och även många löntagare kommer nu undan skatt. Herr Karlsson i Huddinge vet lika bra som jag att många människor åtar sig ett arbete endast under förutsättning att de inte blir beskattade. Jag säger inte detta med någon moralisk anstrykning utan konstaterar bara att det är så. Även utskottet skriver att skattefusket numera är någonting som går genom hela samhället. Det är klart att vissa människor kan utnyttja möjligheterna till skattefusk mer än andra, men själva företeelsen går som sagt genom hela samhället, vilket är ytterst otillfredsställande. Sedan är det också ganska egendomligt att herr Karlsson i Huddinge är så stark motståndare till den indirekta beskattningen, eftersom det ju är ett system som tillämpas i ett stort land österut, ett land som herr Karlsson har vissa sympatier för. Där har man en genomgående indirekt beskattning, och jag tror att det systemet fungerar bra. Men jag underströk tidigare att ett sådant system måste kompletteras med vissa stödåtgärder åt dem i samhället som har det sämst. Den indirekta beskattningen drabbar konsumtionen, vilket betyder att man då kan komma åt de människor som nu lever på en mycket hög standard men ändå inte betalar ett öre i skatt. De människorna skulle vi komma åt, herr Karlsson! Finansminister Sträng har också hållit med mig om att en övergång till indirekt beskattning i stort sett skulle eliminera skattefusket, och det trodde jag att herr Karlsson och jag var förenade i en önskan att kunna göra.

Herr talman! Alla är överens om att vi bör göra vad som kan göras för att söka stävja det skattefusk som existerar. Vi har också i utskottets betänkande uttalat att vi vill avvakta landskontorsutredningens arbete för att se om de åtgärder utredningen föreslår kan leda till något resultat. Ett av de problem som föreligger gäller rekryteringen av personal till detta grannlaga arbete. Jag kan instämma i argumenteringen i herr Sjöholms motion i vad avser de föreliggande svårigheterna att skaffa folk som kan detta arbete. Jag kan vidare godta många av de skäl som herr Sjöholm framför i sin motion för införandet av en renodlad tjänstemannataxering.

Det är också känt att man har stora svårigheter med rekryteringen av taxeringsnämndsordförandena och i vissa fall även av kronoombuden. Så har varit fallet under åtminstone de senaste 30 åren och orsaken härtill är att söka i flera förhållanden. Ett förhållande som spelar den kanske största rollen torde vara människors obenägenhet att gå emot andra människor på en så känslig punkt som när det gäller att avgöra hur stor skatt vederbörande skall betala. Denna omständighet torde i ganska stor utsträckning ligga bakom svårigheterna att rekrytera folk, särskilt till posten som taxeringsnämndsordförande. Också taxeringsnämndsordförandenas ersättning spelar givetvis en roll, men eftersom denna fråga skall avgöras i ett annat sammanhang, skall jag inte nu ta upp ett resonemang om detta. Något som jag inte kan förstå är emellertid varför man inte vidgar rekryteringsbasen för taxeringsnämndsordförandena. <:Dessa rekryteras väl i regel bland tjänstemän, men jag frågar mig varför man inte kunde vidga rekryteringsbasen till att omfatta även andra anställda och t.ex. jordbrukare. Det skulle dessutom föra det goda med sig att verkningarna av skatteprogressiviteten, som herr Sjöholm tar upp i sin motion, ofta inte skulle bli så stora på dessa extrainkomster. Jag har denna höst sett en annons, där man inbjöd till kurser för utbildning av taxeringstjänstemän av denna typ i Stockholms län. Detta är något som även andra län borde ta upp. Herr Sjöholm förde vidare fram en mycket hård kritik mot taxeringsnämndernas sätt att agera. Han kan kanske ha rätt i mycket, men jag vill ändå påpeka att man väl i allmänhet närmast känner arbetet inom den nämnd, där man själv arbetar. Hur de övriga nämnderna lägger upp sin verksamhet kan man väl inte med någon säkerhet uttala sig om. Nämndens ordförande har ju skyldighet att beträffande deklarationer, i vilka ändringar kan bli aktuella, föra en korrespondens med vederbörande skattskyldig och att på grundval av denna korrespondens och bestämmelserna i skattelagarna skapa sig en uppfattning om hur man skall handla. Jag förmodar att herr Sjöholm, liksom andra ordförande, helt kort redovisar detta inom nämnden, och är nämnden då av samma mening som ordföranden finns det väl ingen anledning att ta upp någon diskussion. Det är på detta sätt man agerar i de flesta nämnder. Är man ense finns det ju ingen anledning att diskutera. Tillräckligt många är ändå snacksaliga och i olika sammanhang och talar i onödan.

Herr talman! Till herr Sjöholm vill jag säga att jag naturligtvis har sympati för socialismen därför att jag är socialist. Men jag kan ta kammarens protokoll under en följd av år till bevis för att jag aldrig uttryckt någon särskild sympati för det skattesystem som tilllämpas i vissa av de socialistiska länder som jag känner till något så när. Med anledning av herr Sjöholms invändningar och som svar på herr Nordgrens fråga vill jag säga att jag visst inte förnekat att också andra än företag skattefuskar. Jag har aldrig försvarat att man låter bli att betala skatt för vad man extraknäcker ihop. Men det är ju ganska egendomligt att varje gång denna fråga kommer upp blir vissa representanter för näringslivet synnerligen uppbragta, om man på något sätt ifrågasätter företagens lojalitet mot samhället. Jag tror att herr Nordgren dåligt följer med vad som händer, ty genom stickprovskontroller som genomföres av och till har man fått bevis för att företagen skattefuskar i rätt stor omfattning — i hur stor omfattning kan vi inte säga. Det finns nämligen ingen allmän effektiv skattekontroll, utan det görs endast stickprovskontroller, vilka givetvis inte kan ge en exakt bild av läget. Jag förstår inte varför de ärade kollegerna blir så uppbragta om företagens skattefusk påtalas. Skulle vi inte kunna vara litet objektiva och säga att företagen skattefuskar, men att det tyvärr också finns enskilda människor som gör det. Då kommer vi väl sanningen närmast.

Herr talman! = Bevillningsutskottets majoritet har, i anledning av motioner om förbud mot alkoholreklamen, föreslagit att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär förslag till nästa års riksdag om införande av förbud mot reklam för spritvaror. Vi reservanter har inte kunnat vara med om denna skrivning av den enkla anledningen att frågan är föremål för prövning av alkoholpolitiska utredningen. Bevillningsutskottets praxis är nämligen att motioner i frågor som är föremål för utredning avslås under hänvisning till sittande utredning. Denna praxis håller utskottet mycket hårt på och herr ordföranden brukar säga: Högst en skrivelse till Kungl. Maj:t om året. Vi reservanter fullföljer denna tradition och yrkar avslag på motionerna, eftersom frågan redan är föremål för utredning. Utskottsmajoritetens ställningstagande är så mycket mer förvirrande som majoriteten, sedan den har begärt ett förslag till nästa års riksdag, nu överlämnar andra motioner om borttagande av spritreklamen till alkoholpolitiska utredningen för vidare utredning. Herr talman! Det har väl näppeligen hänt tidigare här i riksdagen att en utskottsmajoritet blivit så förvillad att den utan vidare utredning begär ett förslag från regeringen om direkt lagstiftning och i nästa andetag begär att frågan skall bli föremål för behandling av den sittande utredningen. Jag kan inte finna annat än att utskottsmajoritetens begäran — om den skulle bli uppfylld av regeringen — innebär en uppenbar desavouering av den sittande utredningen. Man måste fråga sig vad det är som skall utredas efter det att ett definitivt beslut har fattats. Utskottsmajoriteten anför i sin skrivning följande: »Åtgärder mot alkoholreklamen i de former denna reklam för närvarande bedrivs kan sannolikt inte väntas medföra några omedelbara effekter.» Trots detta uttalande föreslår utskottsmajoriteten att omedelbara lagstiftningsåtgärder skall vidtagas. Det är säkerligen riktigt att — som utskottet säger — den nuvarande reklamen inte medför några skadliga verkningar. Varför då inte invänta utredningsresultatet? Efter 1954 års reform upprättades hos AB Vinoch spritcentralen en allsidigt sammansatt samarbetsnämnd för alkoholreklamen med regeringsrådet Åbjörnsson som ordförande. I självsaneringssyfte bildade Stockholms handelskammare år 1962 nämnden för granskning av rusdrycksreklam, som skulle borga för att denna reklam bedrevs på ett från socialmedicinska och andra allmänna synpunkter önskvärt sätt. Ett bevis för att denna senare nämnd har lyckats i sitt arbete har vi i att den inom Vinoch spritcentralen befintliga samarbetsnämnden «under denna tid inte har behövt ingripa. Herr talman! Det råder inga delade meningar vare sig i kammaren eller i utskottet om att allt måste göras för att komma till rätta med spritmissbruket. Man måste emellertid då försöka sig på mera verksamma åtgärder än det förslag innebär som nu ligger på bordet; det medför nämligen många icke önskvärda verkningar. Det är inte heller klart på vilket sätt förbudet skall kunna = förverkligas. Tryckfrihetsbestämmelserna torde lägga hinder i vägen för annonsförbudet; det framgår ganska tydligt av det yttrande som justitiekanslersämbetet avgav år 1964. Då återstår ett tidigare diskuterat system, nämligen att statsmakterna skulle tvinga monopolet att införa ett köpstopp för de märken som annonseras, en åtgärd som skulle drabba även legitima konsumenter. Detta synes i viss mån stå i strid mot det avtal som finns mellan staten och AB Vinoch spritcentralen.

Vidare torde man kunna framhålla att det inte går att komma till rätta med den s.k. smygreklamen, en fråga som har upptagits till behandling bl.a. i herr Åkerlinds motion. Denna reklam är många gånger vida värre än någon annan. Inte heller går det att stävja reklamen i utländska tidskrifter eller utländska radiooch TV-program. Därför finner vi reservanter att det är nödvändigt att avvakta det pågående utredningsarbetet. Jag yrkar således bifall till reservationen 1. I motioner har det också yrkats på en ökad samhällelig kontroll över bryggerinäringen. Vi kan inte finna annat än att samhället från nykterhetspolitiska synpunkter har en betryggande kontroll över denna tillverkning. Riksdagen har tidigare haft denna uppfattning, och jag förmodar att den fortfarande har den. Det råder intet som helst tvivel om att den pågående utredningen har direktiv som innebär att den på nykterhetspolitiska grunder kan pröva problemen med ölfabrikationen. Detta har också bevisats genom att utredningen beträffande öldistributionen har vidtagit försöksåtgärder, vilkas fortsättning tyvärr förhindrades genom ett regeringsingripande. Man måste fråga sig, om motionärerna och utskottsmajoriteten har andra avsikter än nykterhetspolitiska med sin önskan om ökad samhällskontroll över öltillverkningen. Det är med den motiveringen som jag ber att också få yrka bifall till reservationen 2. I reservation 3 har vi tagit upp vårt gamla krav på rätt till cidertillverkning. 1959 års utskänkningsutredning föreslog att tre olika cidertyper skulle få tillverkas, nämligen starkcider, cider och lättcider. Trots upprepade förslag och motioner här i riksdagen har emellertid detta problem ännu inte lösts. För den svenska fruktodlingen torde det vara av stort värde, om svensk frukt skulle kunna användas för framställningen av en sådan dryck. Denna fråga har ytterligare aktualiserats sedan konsumtionen av importerade lättviner nu har ökat så avsevärt. Därför finns det anledning att med större intresse pröva framställningen i dessa motioner, där man föreslår en utredning om tillverkning av en svensk dryck som skulle kunna konkurrera med den mycket stora och omfattande vinimport som för närvarande pågår. Jag vet att motionären i detta ärende ytterligare kommer att utveckla ämnet; varför jag inte skall trötta kammaren med att tala mera om den frågan. Jag ber emellertid att också få yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! De frågor som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande har med jämna mellanrum dykt upp i riksdagen i form av motioner och propositioner. Många utredningar har under årens lopp grubblat över dessa problem utan att kanske riktigt ha kunnat komma fram till någon definitiv lösning. Just nu har vi den alkoholpolitiska utredningen som arbetar med spörsmålen. De mera begränsade frågor, som föreliggande utskottsbetänkande tar ställning till, gäller främst åtgärder mot alkoholreklamen, kontroll över bryggerinäringen och försäljning av ciderdrycker. Vad först gäller alkoholreklamens påverkan på det allmänna nykterhetsläget är väl de allra flesta överens om att denna reklam bidragit till att öka den totala konsumtionen av alkoholhaltiga drycker med en icke obetydlig missbrukseffekt. De alltmer utmanande former som blommar kring alkoholreklamen måste på något sätt bekämpas. Det är i dagens läge en mycket stor och viktig samhällsfråga. Skall samhället kunna begränsa alkoholskadorna, måste också alkoholkonsumtionen trängas tillbaka. De organisationer och frivilliga krafter i samhället, som bedriver en nykterhetsvårdande och <nykterhetsupplysande verksamhet, har emellertid alltför begränsade resurser i förhållande till de intressen som står bakom alkoholreklamen. Denna reklam kommer väsentligast via tidningar och annonser, men, herr talman, i detta sammanhang får man inte heller blunda för den ohejdade alkoholreklam som förekommer i våra massmedia: filmen och televisionen. Den öppna alkoholreklam som där framträder har i propagandahänseende ingen annan motsvarighet. I de flesta av TV:s underhållningsprogram måste man tydligen duka fram ett helt batteri av öloch spritflaskor. Denna reklam har en oerhörd genomslagskraft, framför allt hos ungdomen som därigenom lockas och uppmuntras till alkoholbruk. Jag har därför den uppfattningen att, om ett effektivt reklamförbud skall kunna åstadkommas, måste det också gälla filmen och televisionen. Vid den omprövning av frågan om alkoholreklamen, som företogs av 1957 års riksdag, fastslog föredragande departementschefen i proposition nr 143 såsom »självfallet att all rusdrycksreklam bör bedrivas med känsla för det därmed förbundna ansvaret. Man bör undvika uttalanden som kan uppfattas som propaganda för dryckesseden.» Herr talman! Jag frågar mig om skålandet och supandet i TV är annat än en propaganda för dryckesseden. På vilket sätt efterlever televisionen departementschefens och riksdagens klara uttalanden på denna punkt beträffande ansvaret för denna propaganda? I 1961 års nykterhetskommitté gjorde man också ett klart ställningstagande i dessa frågor. Jag citerar: »I fråga om spritdrycker har kommittén däremot ansett nödvändigt att föreslå tämligen långtgående inskränkningar. I första hand förordas förbud mot att använda mera påträngande reklammedel, exempelvis film, affischer, skyltar på allmänna platser o.dyl. för spritreklamen». Trots att kommitténs förslag inte resulterat i någon lagstiftning, borde väl ändå denna klart uttalade mening också kunna respekteras av våra massmedia. Var är alkoholreklamen mer påträngande än just i TV. Med beaktande av att den alkoholpolitiska utredningen har att ta ställning också till frågan om alkoholreklamen, har bevillningsutskottet i det föreliggande betänkandet ansett den frågan så viktig att snara åtgärder är påkallade. I den del som gäller spritreklamen har det biträtt motionsyrkander om förbud mot reklam för spritdrycker. Vad sedan ' gäller reklamen för vin och öl anser utskottet att riksdagen nu inte bör ta någon ståndpunkt utan här avvakta den alkoholpolitiska utredningen. Beträffande frågan om kontroll över bryggerinäringen delar sig utskottet. Majoriteten vill överlämna motionerna till alkoholpolitiska utredningen, medan reservanterna, till vilka jag hör, anser att den frågan ligger hos utredningen åtminstone vad som gäller det nykterhetspolitiska intresset. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets betänkande nr 56 under punkterna 1 och 3 samt beträffande punkt 2 bifall till den reservation som lämnats av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar berör olika alkoholpolitiska problem. Från talarstolen har här redan framförts en rad synpunkter på dessa ärenden. Jag skall därför inskränka mig till att säga några ord om ett par saker. I anledning av utskottets ställningstagande till motionerna om reklamen för starksprit har det ifrågasatts om förslaget skulle strida mot tryckfrihetsförordningen. Jag vill därför, herr talman, särskilt understryka att den frågan diskuterades i utskottet och att de informationer som vi då fick visade att utskottets ställningstagande inte står i strid med tryckfrihetsförordningen. Reservationen 2 handlar om det motionspar vari föreslås ökad samhällelig kontroll över bryggerinäringen. Motionärerna motiverar yrkandet med en hänvisning främst till att förutsättningarna för den nykterhetspolitiska synen på maltdryckerna radikalt förändrats genom mellanölets tillkomst. Vi reservanter anser att de nykterhetspolitiska frågor som aktualiserats i motionerna redan ligger inom alkoholpolitiska utredningens uppdrag. Det finns därför inte någon anledning att bifalla motio närernas yrkanden. Syftar motionärerna längre — t.ex. mot ett förstatligande av bryggerinäringen och ett statligt ölmonopol — vill jag påpeka att den frågan behandlats av 1954 års bryggeriutredning. Utredningen avvisade tanken på en sådan åtgärd, finansministern delade utredningens uppfattning på den punkten och riksdagen godkände den. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 av herr Yngve Nilsson m.fl.
Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora uppehöll sig en hel del vid den smygreklam som förekommer i radio och kanske särskilt i TV. Jag vill varmt instämma i vad han sade om verkningarna därav. Det beklagliga är emellertid — och det framhöll jag i mitt första anförande — att vi inte har några som helst möjligheter att genom ett beslut om förbud mot spritreklam komma till rätta med just de problemen.

Herr talman! Dessa frågor har vi tidigare behandlat i denna kammare och de har också spelat en ganska stor roll i den nykterhetspolitiska debatten. Vid olika tillfällen har vi i riksdagen prövat förslag på liknande områden. Eftersom det redan sagts en hel del från utskottshåll skall jag helt kort understryka den mycket utförliga motivering som utskottet anfört för sitt ställningstagande i de tre olika punkter som betänkandet omfattar. Först några ord om spritreklamen. Herr Magnusson i Borås sade bl.a. att det på grund av tryckfrihetsförordningen inte går att genomföra ett förbud mot spritreklam. Jag tror inte det är riktigt att denna förordning lägger något hinder i vägen. Det kan inte vara rätt att samhället skall medverka genom upplysning och socialt arbete för att minska alkoholskadorna och samtidigt tillåta en ohämmad reklam för alkohol. Det går inte ihop. Från utskottets sida är man väl medveten om att ett reklamstopp inte kommer att få särskilt stor effekt på kort sikt, men vi får inte förbise att ett beslut enligt utskottets förslag ändå är en positiv åtgärd som tar bort den propaganda för spritdrycker som nu faktiskt dagligen förekommer. En sådan propaganda kan, framhåller också utskottet, medföra risk för att dessa drycker blir accepterade som dagliga konsumtionsvaror. Med hänsyn till samhällets åtaganden när det gäller alkoholpolitiken kan detta inte vara en riktig utveckling. Nu säger herr Magnusson i Borås att frågan redan är föremål för utredning och att utskottets ställningstagande därför i viss mån är förvirrande. Vad utskottsmajoriteten kommit fram till är, att denna fråga är av sådan art, att den mycket väl kan brytas ut, och att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t bör kunna hemställa om omedelbara åtgärder. Det är fullkomligt klarlagt vad som behöver utredas på denna punkt. Att utskottsmajoriteten samtidigt förordar att alkoholreklamen i övrigt blir föremål för uppmärksamhet av alkoholpolitiska utredningen är åtminstone enligt min mening inte särskilt förvirrande utan rätt naturligt. När det gäller den andra punkten — frågan om kontroll över och insyn i bryggerinäringen — skall jag helt kort kommentera vad utskottet anfört. Den förändrade situation, som inträtt genom mellanölets tillkomst, men kanske framför allt genom den allt starkare företagskoncentrationen inom bryggerinäringen gör att det finns starka skäl för en översyn av hela denna fråga. Det finns verkligen inga skäl att undanta bryggerinäringen från en utvidgad insyn från samhällets sida och — om så befinnes nödvändigt — kontroll över näringen.

Utskottsmajoriteten har föreslagit att dessa motioner skall hänskjutas till alkoholpolitiska utredningen. Jag måste säga att jag i detta avseende finner reservanternas ståndpunktstagande förvirrande. De konstaterar att utredningen redan synes ha detta uppdrag, och därför yrkar de avslag på motionerna. Jag anser att riksdagen genom ett beslutienlighet med utskottsmajoritetens förslag bör understryka vikten av att alkoholpolitiska utredningen tar sig an dessa frågor på det sätt som här anförts. När det gäller den tredje fråga, som behandlas i detta betänkande, skall jag försöka bli ännu mera kortfattad. Detta beror inte på att jag anser den fråga det gäller — frågan om cidern — vara mindre viktig än de båda andra. Tvärtom anser jag att den i och för sig är den viktigaste av dessa frågor. Men det har inte förebragts någon som helst motivering för att man i det läge vi nu har skulle införa en ny alkoholdryck, som kan bli särskilt attraktiv för ungdomen. Den ståndpunkten har statsmakterna hela tiden intagit, och jag vill uttrycka den varma förhoppningen att riksdagen alltjämt skall besinna sitt ansvar.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

Herr talman! Jag vill först säga några ord till herr Engkvist beträffande vår reservation nr 2. Att vi inte delar utskottets uppfattning när det gäller kontrollen över bryggerinäringen beror bl.a. på att samhället redan nu har betydande möjligheter till insyn i bryggerinäringen, bl.a. genom kontrollstyrelsen, som ju har till uppgift att övervaka tillverkning och beskattning samt att följa försäljningen på detta område. är det så att någon tycker att man tjänar för mycket pengar inom bryggerinäringen — det kan också jag tycka — så finns möjligheten att använda skatteinstrumentet. Till herr Magnusson i Borås vill jag säga att jag inte talat om smygreklam i den bemärkelse som herr Magnusson i Borås tycks avse. Den reklam som förekommer i TV har jag kallat för öppen reklam och inte för smygreklam. Den måste det gå att komma till rätta med.
Herr talman! Herr Engkvist sade att det är alldeles klart att man kan lagstifta i denna fråga. Det är ju just det som vi hela tiden har bestritt; av tryckfrihetsskäl går det helt enkelt inte att åstadkomma en sådan lag. Jag skall inte närmare gå in på en diskussion om detta — jag vet att denna fråga kommer att tas upp i hela sin vidd i ett senare anförande. Herr Engkvist sade också att man inte genom en sådan åtgärd skulle ta ifrån alkoholpolitiska utredningen uppdraget att utreda spritreklamen. Men om vi nu definitivt tar ställning och fattar beslut om starkspritreklamen, så kan detjuinte gärna finnas något kvar att utreda i den frågan! Herr Engkvist sade att utredningen i så fall ändå har kvar uppdraget att utreda den andra delen av alkoholreklamen. Ja, visst har den det; det tvistar vi ju inte om. Jag är också på det klara med att det uppdraget i så fall alltjämt kvarstår. Men själva frågan om starkspritreklamen har vi ju då ändå undandragit utredningen. Jag vill gärna instämma i vad herr Eriksson i Bäckmora sade beträffande ölhanteringen. Det är ju alldeles självklart att alkoholpolitiska utredningen bar att behandla de problem som rör ölhanteringen, sedda ur nykterhetspolitisk synpunkt. Men om det är så att man är ute för att socialisera denna näring tror jag inte vi kan säga att den frågan ligger på utredningens bord, och det är ju ett sådant syfte man tycker sig ana bakom motionerna och utskottsbetänkandet.

Beträffande tryckfrihetsförordningen som hinder mot att införa ett reklamförbud vidhåller jag att det finns möjligheter att genomföra ett reklamförbud för starksprit. Den del av frågan som vi är villiga att hänskjuta till alkoholpolitiska kommittén gäller annan alkoholreklam som visserligen också kan vara besvärande men beträffande vilken vi anser att en utredning kan vara befogad innan vi tar ställning till frågan. Jag vill till herr Eriksson i Bäckmora säga att jag har all respekt för kontrollstyrelsens ambitioner, men kontrollstyrelsen har verkligen inte med nuvarande bestämmelser den möjlighet till insyn och kontroll som vi anser nödvändig beträffande bryggerinäringen.